Herr talman! Edward Riedl har frågat mig när svenska innehavare av förarbevis för snöskoter kan förvänta sig att det blir tillåtet att köra på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Rätten att köra snöskoter är nationellt reglerad, det vill säga att varje land kan ha egna regler för behörigheter och var man får köra. Sverige accepterar norska och även andra länders behörigheter för att framföra snöskoter i Sverige och anser att denna möjlighet bör vara ömsesidig. Norska myndigheter accepterar tyvärr inte det svenska förarbeviset för att köra snöskoter i Norge. Grunden till detta är en ändrad tolkning av den norska körkortslagen som norska myndigheter gjort efter att de införde behörighetskravet som en särskild körkortsbehörighet. Edward Riedl och jag är överens om att den norska tolkningen har inneburit stora svårigheter för svenska skoteranvändare, inklusive räddningstjänst och framför allt rennäringen, som är i behov av att färdas i Norge. Jag har tidigare svarat Edward Riedl i en interpellationsdebatt i samma fråga att regeringen lägger stor vikt vid att underlätta gränsöverskridande skotertrafik mellan Sverige och Norge. Snöskotern är viktig i en stor del av Sverige, både som fritidsfordon och som arbetsfordon. Det gäller självklart även möjligheterna att köra snöskoter i Norge med stöd av ett svenskt förarbevis. Tyvärr kan den svenska regeringen inte ändra den norska regeringens tolkning av ett regelverk i Norge men kan konstatera att när det gäller andra behörigheter och körkort är dessa accepterade länderna emellan. Näringsdepartementet, både jag själv och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, har vid flera tillfällen tagit upp denna fråga med våra norska motsvarigheter. Detta har resulterat i en nu pågående dialog med det norska Samferdselsdepartementet för att finna en lösning på frågan. Samferdselsdepartementet undersöker frågan om gällande norska regler kan användas för att personer med svensk behörighet ska kunna köra snöskoter i Norge eller om en annan lösning måste tas fram.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Norskt förarbevis för snöskoter är giltigt i Sverige samtidigt som en ny norsk tolkning, för ett par år sedan, gör att svenska förarbevis för snöskoter inte längre är giltiga i Norge. Precis som ministern beskriver ställer det här till det för rennäring, räddningstjänst och svenska skoteråkare som rör sig i gränsområdena. Där är vi helt överens, herr talman. Däremot har jag lite svårt att förstå att det ska ta så lång tid för den svenska regeringen att komma fram till en lösning med den norska regeringen. Jag har haft uppe frågan med ministern vid tidigare tillfällen. Då har det låtit som att en lösning ändå har varit nära. Men tiden fortsätter att gå, och ingen lösning ser ut att finnas i sikte. Dagens situation är inte rimlig mellan två länder som Sverige och Norge inom det här området. Det är ministerns ansvar att lösa frågan. Herr talman! När tror ministern att den här frågan kommer att vara löst?
Herr talman! Ja, jag uttryckte mig hoppfullt när frågan debatterades i den här salen för inte så länge sedan. Skälet till det var att jag vid det tillfället trodde att det skulle finnas en lösning inom räckhåll och inom en kort tid. Det har visat sig inte vara fallet. Jag vill nog framhålla att hur norska myndigheter tolkar norska regler inte är ett ansvar för den svenska regeringen. Däremot har den svenska regeringen vid återkommande tillfällen påpekat för den norska regeringen att det här är ett stort problem. Jag själv, men också statssekreteraren, har gjort det i kontakter med den norska ministern vid upprepade tillfällen. Sven-Erik Bucht har gjort det i kontakter med sin kollega. Också Nordenministern, Kristina Persson, har vid olika tillfällen lyft att det här är ett stort problem. Jag har uppfattat att det inte finns något motstånd i den norska regeringen, och jag har lite svårt att förstå vad det är som gör att den här frågan inte får en lösning. Jag kan garantera Edward Riedl att den svenska regeringen kommer att fortsätta att trycka på för att få en förändring till stånd. Men vi har ingen möjlighet att ändra tolkningar av norska lagar i Norge, utan vi får nöja oss med att försöka påverka i den utsträckning vi har möjlighet att göra det. Jag ser fram emot att den norska regeringen inom kort lämnar ett positivt besked, men jag kan i dagsläget tyvärr inte ge något besked om när detta kan komma.

Herr talman! Jag kan, precis som ministern, inte förstå hur det här ska kunna ta så lång tid. När två länder som Sverige och Norge inte kan lösa en sådan här fråga och det går flera år kan man fundera över vad det är som gör att det inte går framåt. Jag kan bara, som jag har gjort i tidigare debatter, uppmana ministern att faktiskt lyfta frågan på allvar med sina norska kollegor och se till att det blir en lösning. Återigen: Det är den svenska regeringen som har ansvaret att lösa frågan med sin norska motsvarighet. Det kan inte få ta precis hur lång tid som helst. Jag tror inte att vi ska förlänga debatten alldeles i onödan, men jag dristar mig ändå, herr talman, till att fråga ministern om hon kan tänka sig ytterligare påtryckningar på den norska regeringen. Det måste vara på det sättet att vi erkänner varandras förarbevis och körkort inom det här området, som vi gör inom andra områden. Allt annat är helt orimligt. Det kan inte få ta hur lång tid som helst. Vad tänker ministern göra för att den här frågan ska bli löst? Jag förstår att den svenska regeringen inte kan gå in och ge den norska myndigheten någon form av direktiv. Men någonting bör man rimligen kunna göra.
Herr talman! Vi har, som sagt, vid åtskilliga tillfällen och upprepade tillfällen påpekat för den norska regeringen att det här är problematiskt. Det har också varit kontakter myndigheterna emellan. Jag hoppas att det snart kommer ett besked som innebär att man får en lösning på den här frågan. Men det är inte den svenska regeringens ansvar hur den norska regeringen agerar eller hur norska myndigheter agerar. Den här möjligheten har bara den norska regeringen och de norska myndigheterna. Jag har lite svårt att se att vi i det här läget kan göra så hemskt mycket mer än att påtala problemet och att föra diskussioner med den norska regeringen. Och om det nu är så att det här är ett problem som har funnits i flera år, som Edward Riedl uttrycker, kan man konstatera att vi delar misslyckandet mellan flera svenska regeringar. Jag tycker att det är oerhört olyckligt att frågan inte har fått sin lösning. Det är viktigt för den gränsöverskridande handeln. Det är viktigt för rennäringen. Det är också viktigt för att vi ska kunna få fungerande räddningsinsatser. Jag har inte uppfattat att det finns något motstånd hos den norska regeringen. Men jag välkomnar både Edward Riedl och andra som har kontakter med partivänner på andra sidan den norsk-svenska gränsen att också ställa frågan. Vi ser gärna att det här får en så snabb lösning som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Nej, i det här fallet finns det som jag ser det inget delat ansvar mellan den tidigare regeringen och den nuvarande, för det här problemet uppstod samtidigt som vi fick en S och MP-regering i det här landet - två helt okorrelerade olyckor, men de uppstod ungefär vid samma tillfälle. Det är den svenska regeringens ansvar att lösa ut den här typen av gränshinder och gränsproblematik. Det finns ingen annan i Sverige som kan göra detta. Självfallet kan vi från oppositionen bistå på olika sätt, men det måste ändå vara den svenska regeringen som löser den här typen av frågor. Vi har ingen annan instans än just regeringen. Jag kan bara återigen en sista gång här i dag uppmana regeringen att skyndsamt hitta en lösning. Det kan inte vara på det sättet att det här ska dra ut på tiden mer än det redan har gjort. Jag önskar regeringen lycka till i att lösa den här uppgiften.
Herr talman! Vi kommer att fortsätta ha kontakter med den norska regeringen och fortsätta att framhålla vikten av att frågan får en snabb lösning. Det borde rimligen också finnas ett intresse på norsk sida att till exempel räddningstjänsten kommer fram och att vi kan stärka de norsk-svenska förbindelserna och det gränsöverskridande näringslivet på olika sätt. Jag kommer självklart att fortsätta att trycka på för att vi ska få en lösning, men jag vidhåller att det är den norska regeringen som har lösningen i sin hand. Den svenska regeringen kan påtala och trycka på men inte ensidigt hitta en lösning. Då hade vi nog gjort det för länge sedan.